Fru talman! Aleksander Gabelic har frågat mig om jag är beredd att förtydliga avsikten med uppdraget till Naturvårdsverket att beskriva konsekvenserna av att ta bort "det jämförliga avfallet" från den kommunala sophanteringen. Regeringen gav i regleringsbrevet för 2008 Naturvårdsverket i uppdrag att göra en konsekvensbedömning av att begränsa definitionen av hushållsavfall till avfall som uteslutande kommer från hushåll. I uppdraget ingår att se till vilka miljömässiga och hygieniska effekter som kan uppkomma samt att analysera vilka förändringar som kan följa av att flera aktörer får tillgång till marknaden. I uppdraget ingår vidare att göra en samhällsekonomisk bedömning såväl som en bedömning för enskilda aktörer. I regleringsbrevet framgår att uppdraget ska redovisas senast den 31 maj 2008, men Naturvårdsverket har fått förlängd tid till den 14 juni. Avfallshanteringen i Sverige har under de senaste åren genomgått en positiv utveckling, och en rad viktiga och lyckade åtgärder har genomförts med syfte att minska deponeringen av avfall och i stället öka återvinningen och resursutnyttjandet av avfallet. Utvecklingen inom avfallsområdet har medfört att det är självklart att i dag betrakta avfall som en resurs och inte längre som enbart ett problem. I dag råder konkurrens om avfallet på liknande sätt såsom för andra varor och tjänster. Regeringen ser positivt på denna utveckling och ser behov av att flera aktörer kan få tillgång till marknaden så att konkurrensen därigenom ökar. Regeringen har en ambition att förtydliga dagens ansvar för avfallet och att renodla de roller som dagens avfallsaktörer besitter för att få till stånd en ökad konkurrens. Definitionen av hushållsavfall har varit omdebatterad sedan en lång tid tillbaka. Gränsen för vad som ingår i begreppet "och därmed jämförligt avfall" är otydlig, vilket skapar en oklar legal situation både för företag och för kommuner. I regeringens arbete med regelförenkling ingår också att skapa tydliga regler för företagen. Det var utifrån dessa utgångspunkter som regeringen gav Naturvårdsverket i uppdrag att utreda konsekvenserna av en förändrad hushållsavfallsdefinition. Miljödepartementet avser att som en första åtgärd skicka uppdraget på remiss.

Fru talman! Jag vill börja med att tacka ministern för svaret. Vi fick besked här om att det hela blir fördröjt från den 31 maj till den 14 juni. Egentligen vet jag alltså inte vad som kommer att sägas, men jag vill ändå till ministern framföra min utgångspunkt för den här interpellationsdebatten. Definitionen av ordet hushållsavfall styr det avfall som omfattar kommunernas renhållningsansvar. Hittills har begreppet inneburit matrester, sopor och jämförligt avfall från verksamheter som till exempel restauranger, butiker, kiosker, kontor, daghem, skolor, sjukhus med mera. Regeringen vill nu utan att nämna ordet avreglering ta bort det jämförliga avfallet från den kommunala sophanteringen. Det är mycket omfattande förändringar av svensk miljöpolitik som rör såväl kommunerna som deras invånare och verksamhetsutövare. De svenska kommunerna har tillsammans med producenterna under en lång tid haft ansvaret för avfallshanteringen och återvinningen. Kritik och misshälligheter har förekommit, men kommunerna har samtidigt genom god planering och en långsiktig omställning bidragit till att i princip allt hushållsavfall, även från verksamheter, omvandlas till material, gödsel, fjärrvärme och biogas. Det är en utveckling som bör få fortsätta enligt min mening. Kommunerna bör få chansen att ytterligare förbättra sin kollektivtrafik för hushållsavfall, om man får säga så, samtidigt som de kan satsa på alternativa drivmedel och ny miljöteknik. Uppdraget till Naturvårdsverket ger dock oroande signaler. Är avregleringen av svensk sophantering redan på gång? Naturvårdsverket ska bara beskriva effekterna först. Min fråga är: Tänker den borgerliga regeringen återigen privatisera av ideologiska skäl? Nu när svaret dröjer, fru talman, undrar man vad förtydligandet kommer att innebära. Jag undrar om statsrådet på något sätt ändå kan ge en övergripande indikation som kan lugna alla de oroade aktörer som under decennier har arbetat med de här frågorna på ett föredömligt sätt.
Fru talman! Jag tycker att Aleksander Gabelic i allmänhet brukar vara rätt klok och sansad. Därför är jag lite förvånad över hela utgångspunkten för frågan. Är det någonting som verkar vara ideologiskt motiverat är det Aleksander Gabelics självklara försvar för kommunalt monopol på just det här området. Det gäller i och för sig en inte helt oviktig del av soporna, men det rubbar inte på något sätt några viktiga principer för svensk miljöpolitik. Detta skulle bara ytterligare öka möjligheterna till konkurrens om avfall från till exempel restauranger eller andra anläggningar. Många kommuner har redan börjat den förändringen, men andra kommuner vill slå vakt om ett eget monopol. Jag tycker att det vore klokt att titta på det här. Jag tror att miljöpolitiken kan gagnas av det därför att det kan leda till effektivare hantering av avfall. Det kan leda till att vi använder avfall på ett ännu bättre sätt än i dag. Det kan öppna för konkurrens, och skulle kunna öppna också för större möjligheter att åstadkomma teknikutveckling och pröva nya lösningar. Samtidigt rubbar det inte själva grunden ett dugg: Det avfall som jag, Aleksander Gabelic och andra svenskar ger upphov till i sina hushåll kommer också i fortsättningen att tas hand om av kommuner när det gäller det som är viktigt, det vill säga att se till att hålla undan så att avfall inte samlas på hög och inte tas om hand och att städningen inte sköts. Det ska också i fortsättningen klaras. En annan viktig uppgift som vi vet kommer att kunna klaras är försörjningen av råvara, resurs, för till exempel biogas. I själva verket kommer redan i dag uppemot fyra femtedelar av avfall och resurser till rötning av biogas från andra resurser än just det avfall som Aleksander Gabelics interpellation gäller. Var lite mer modig! Våga lite mer! Vi har till och med redan hittills i enighet beslutat i riksdagen om att upphöra med det kommunala monopolet för det farliga avfallet. Varför skulle vi inte kunna upphäva också kommunalt monopol om det här vore klokt ur miljösynpunkt? Det handlar då inte om ideologiska skäl, utan bara om att det vore ett klokt sätt att hantera frågorna. Då ska vi inte försvara kommunala monopol av ideologiska skäl.
Fru talman! Jag vill ändå säga att det är viktigt att veta vad man gör. Jag vill också understryka i det här sammanhanget att jag som person inte alls är emot privata lösningar. Jag tycker att det är bra att det finns konkurrens och att det finns möjligheter för flera aktörer inom flera sektorer. Men det finns naturligtvis områden som måste ha förutsättningar att hantera konkurrens. Jag menar att man måste vara lite mer försiktig just när det gäller sophantering eftersom det är så stora intressen inblandade. Man måste också komma ihåg historien utan ideologiska utgångspunkter. Jag vill understryka att det finns en viktig utgångspunkt, nämligen miljöaspekten. Många kommuner har gjort stora investeringar under många år, men det finns självfallet varianter på det också. Skattebetalarna har varit med och finansierat detta. Jag tycker att det är viktigt att man sätter in det i sammanhanget när man diskuterar det här. Inte minst ska man tänka på att det är ett helt annat intresse i dag eftersom det finns pengar att tjäna. Det är inget generellt fel i att det finns aktörer som vill tjäna pengar; det vill jag återigen understryka. Det finns ingen ideologisk problematik i det. Men det här är ändå ett område där jag tycker att man bör vara försiktig. Man bör inte förhasta sig och göra saker som faktiskt skadar det som i många avseenden på de flesta håll fungerar bra och som naturligtvis kan fungera ännu bättre. Man ska säkerställa att sophanteringen sker i samverkan med andra privata aktörer på området. Det är ju inte ett totalt monopol - det är också viktigt att säga till ministern. Det finns flera aktörer. Men jag varnar som sagt för det här. Man ska veta vad man gör så att det inte blir en privatisering för privatiseringens skull. Vi har sett det på andra områden, där vi i dag får diskutera vad det egentligen är vi har fått. Vi kanske inte fick det vi ville, även om vi ställde oss positiva. Jag har ju själv ställt mig positiv. Jag ska inte gå in på det, men jag vill ändå säga det som en utgångspunkt utan att precisera. Ministern vet säkert vad jag talar om när det gäller offentlig sektor och service. Jag tycker att det är viktigt att lägga in det i diskussionen.
Fru talman! Jag tycker nu att Aleksander Gabelic närmar sig den uppfattning som jag och regeringen har, det vill säga att det är självklart att vi inte på det här området ska hålla på och genomföra förändringar och skapa konkurrens bara av ideologiska skäl. Vi ska göra det därför att det kan bli bättre sophantering av det. Vi ska göra det därför att det kan bli bättre för miljön. Självfallet ska man också veta vad man gör när man genomför förändringarna. Det är därför vi nu har lagt utredningsuppdraget på Naturvårdsverket. Vi kommer att gå igenom svaret ordentligt och se vad det ger för underlag för att vidta åtgärder. Därför värdesätter jag vad Aleksander Gabelic säger när han försäkrar att han inte är emot privat verksamhet på det här området heller. Det tycker jag är en bra grund. Då ska vi nog kunna bli ense också om det visar sig att Naturvårdsverkets förslag ger en bra grund för det. Jag såg på något håll att Svenskt Avfalls vd hamnade lite i spagat när han å ena sidan var mycket ilsken över regeringens uppdrag till Naturvårdsverket, å andra sidan i samma pressmeddelande - om jag förstod det rätt - så småningom var tvungen att säga att det i själva verket var ganska bra att man prövar det här. Jag tycker att det är bra att Aleksander Gabelic inte hamnar i spagat på det sättet. Men var inte fullt så räddhågad! Titta nu på utredningen och granska förslagen när de kommer! Försvara inte kommunala monopol av princip. När det gäller kommunernas investeringar till exempel i biogasanläggningar har jag varit noga med att försäkra mig om att en stor del av de resurser som behövs för rötningen i själva verket kommer från annat avfall. Den delen hotas inte. Jag är också övertygad om att en sådan här relativt begränsad förändring skulle kunna fungera mycket väl med att kommunerna också klarar sina egna investeringar. Lägg märke till, som en uppmuntran, att den socialdemokratiska regeringen i Norge har genomfört en liknande avreglering och förändring. Också där har man gjort den för miljöns skull och för sophanteringens skull, precis som vi tänker här. Vi ska vara eftertänksamma och kloka. Men vi ska också våga agera, och jag är beredd att göra det om det visar sig att det finns en bra grund när Naturvårdsverkets förslag kommer.
Fru talman! Jag tackar statsrådet för svaret. Men min utgångspunkt är ändå att det som fungerar bra ska man också se att det är bra. Det är utgångspunkten. Jag är lite rädd för att man lägger in en ideologisk utgångspunkt, i alla fall mjukt sett, och sedan blandar ihop korten. Om den kommunala verksamheten visar sig fungera bra - om jag går tillbaka till det i denna diskussion där vi båda säger att vi är positiva till privata aktörer - kan vi väl också säga att vi inte av princip är mot kommunal verksamhet? Det är också väldigt viktigt. Det gäller i skolan och allt annat. Det blir en märklig debatt som jag tror att många medborgare tycker är väldigt förvirrande. Jag vill bara lägga in det i denna diskussion, alltså att jag själv tycker att det är bra med privata aktörer. Men när det gäller sophanteringen tror jag att det är viktigt att också vara försiktig och också ha en positiv utgångspunkt. Det som är bra inom denna verksamhet ska man också ta vara på och inte släppa så att vissa saker kanske hamnar mellan stolarna. Jag vill skicka med till statsrådet att jag tycker att kommunala bolag och kommuner i många avseenden har skött detta på ett bra sätt och att det har varit till stor samhällsnytta. Det är också till stor nytta för att man faktiskt driver på teknikutvecklingen tillsammans med privata aktörer, men där kommunerna med skattemedel och aktörerna inom sophanteringen bland annat har spelat en väldigt viktig och positiv roll. Ta med också det.
Fru talman! Jag tycker att det är viktigt att inte ha som utgångspunkt att förändringar av ett system skulle vara till för att man måste kritisera dem som har haft ansvaret i det tidigare systemet - absolut inte - utan det är bara ett uttryck för att vi hittar bättre möjligheter att organisera verksamheten så att det blir ännu bättre sophantering och ännu bättre miljökonsekvenser för medborgarna. Det är trots allt medborgarna som det handlar om. Det var möjligen också det som förvånade mig när jag läste Aleksander Gabelics interpellation, nämligen att den handlade mycket om att slå vakt om kommunernas rättigheter men att det egentligen inte fanns några ord om att utgångspunkten är att skydda miljön, klara sophanteringen och göra det för medborgarnas och hushållens skull. Men det är säkert så det är tänkt, och det är också därför som jag hoppas att vi av princip inte ska fastna för att försvara ett kommunalt monopol och låta ett kommunalt monopol vara den ideologiska utgångspunkten utan nu fördomsfritt och förutsättningslöst pröva vad man kommer fram till i Naturvårdsverkets förslag och också se om det finns goda förslag att ta vara på. I så fall är jag beredd att göra det, inte därför att jag på något sätt i princip är emot kommunal verksamhet - det är inte heller alliansregeringen - utan tvärtom därför att vi vill utveckla bra verksamhet och också kunna bli bättre, ibland med andra utövare.